Herr talman! Herr Enskog har frågat mig när jag beräknar att proposition om Mälarledens fördjupning kan föreläggas riksdagen. Jag utgår från att herr Enskog inte haft tillfälle att ta del av vad som sagts i statsverkspropositionen, innan frågan framställts. I statsverkspropositionen, bilaga 8, har jag sålunda anfört följande beträffande en utbyggnad av Södertälje kanal: ”Kostnaderna för arbetet enbart i kanalen beräknas till 21,5 miljoner kronor. Härtill skall läggas kostnaden för erforderlig uppmuddring och fördjupning av Mälaren m.m. om cirka 14 miljoner kronor. Sjöfartsverket, som dock inte tagit in kostnaderna för de tillkommande farledsarbetena i Mälaren i den redovisade trafikvinstkalkylen, anser att utbyggnaden av kanalen bör betraktas som lönsam. Samtidigt framhåller verket Hammarbyledens betydelse från konkurrenssynpunkt och menar att möjligheterna till framtida taxehöjningar är begränsade. Mälarfarledskommittén, som av sjöfartsverket har beretts tillfälle att yttra sig, konstaterar att den föreslagna utbyggnaden endast innebär en smärre kapacitetshöjning och anser förslaget i första hand tillkommet för att höja farledens säkerhetsstandard. Jag har för min del inte övertygats av det framlagda utredningsmaterialet om att projektet har den säkra lönsamhet, att det — vid en prioritering med andra angelägna investeringsändamål — för närvarande bör komma till utförande. Jag är med hänsyn härtill inte beredd att tillstyrka några investeringsmedel för ändamålet.” Av uttalandet följer att jag för närvarande inte är beredd att säga något om huruvida eller när en utbyggnad kan bli aktuell. Om frågan på nytt kan komma att tas upp till övervägande får bli beroende av om trafikutvecklingen och andra tillkommande faktorer ger anledning till en sådan ändrad bedömning av lönsamheten att projektet — vid en prioritering i förhållande till andra angelägna investeringsändamål — kan beredas utrymme inom ramen för tillgängliga resurser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan var givetvis att jag hade läst vad som står i statsverkspropositionen. Det är verkligen beklagligt, att detta för en stor industribygd så viktiga ärende förhalas år efter år. Tidigare har det sagts, att ärendet skall ytterligare utredas. Den 12 mars 1969 sade dock den förre kommunikationsministern, att han skulle ge besked inom en månad. Det har gått många månader sedan dess. Kan vi räkna med att det någonsin kommer ett positivt svar?

Vi svarade ja på den förfrågan. Skall sjöfartsverkets arbete nu inställas? Om svaret på den frågan skulle bli ja, skulle jag vilja framställa följande fråga: Kan driften inklusive fördjupningen av Södertälje kanal övertas av intressenterna i Mälarleden? Dessa räknar nämligen med att det skulle bli en lönsam investering. Kommunikationsminister Norling sade så sent som när Strömsholms kanal återinvigdes i somras, att det inte skulle behövas några ytterligare utredningar om Mälarleden.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att snabbt få en bättre lösning av lokalfrågorna för passagerartrafiken på Arlanda. Alla ansträngningar görs för att — på såväl kortare som längre sikt — tillgodose behovet av ökade utrymmen för passagerarna på Arlanda. Programarbetet avseende en ny stationsbyggnad har dock sedan någon tid avbrutits i avvaktan på att överenskommelse kan träffas med de regionala intressenterna om det kommunala bidrag, som förutsätts i de av 1967 års riksdag fastställda riktlinjerna för utbyggnaden av de statliga flygplatserna. Jag har nu anledning räkna med att en sådan överenskommelse skall kunna träffas. I fråga om den statliga kostnadsandelen har erforderliga medel anvisats i riksstaten för innevarande budgetår, och ytterligare medel har beräknats i 1971 års statsverksproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Detta ärende är ju nu i ett något annorlunda läge än då jag för två veckor sedan ställde min fråga. Bakgrunden var då luftfartsverkets skrivelse till kommunikationsministern. I den skrivelsen talade verket om de stora svårigheterna för passagerartrafiken på Arlanda. Verket framhöll att de redan svåra förhållandena skulle komma att ytterligare försämras om anläggningarna skulle ytterligare försenas. Det är ju ingalunda första gången som vi hört talas om de bristfälliga förhållandena ute på Arlanda. Vi har många gånger under 1960-talet hört dessa förhållanden omvittnas. I början av 1968 hade jag en debatt med dåvarande kommunikationsministern. Jag frågade då vilka åtgärder som planerades för att förbättra situationen. Då och intill nu har sagts att den permanenta anläggningen skulle vara klar hösten 1974. Nu måste man, säger luftfartsverket, befara att anläggningen blir klar först 1976. Det skulle ju betyda ännu fem år av provisorier av köer, av trängsel. För några dagar sedan meddelades att en överenskommelse mellan staten och de kommunala organen nu äntligen är inom räckhåll. Jag förutsätter att regeringen kommer att se till att erforderliga ekonomiska och personella resurser finns för att fullfölja arbetet med anläggningen på Arlanda så att passagerartrafiken äntligen kan börja att fungera tillfredsställande.

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag vill medverka till att särskilda åtgärder vidtas för att förbättra vägar som drabbats av svåra olyckor. Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på vägarna är inriktat på dels långsiktiga, dels kortsiktiga åtgärder. Till de långsiktiga åtgärderna hör fullständig ombyggnad av vägar eller vägkorsningar. Aktuella sådana åtgärder prövas av vägverket bl.a. i anslutning till upprättandet av flerårsoch fördelningsplanerna. I de direktiv som lämnades till vägverket inför upprättande av nu gällande planer för perioden 1970-1974 underströks gärder för att förbättra trafikfarliga vägar bl.a. angelägenheten av att trafiksäkerhetsaspekterna särskilt beaktades vid angelägenhetsgradering av de olika vägprojekten.

I sammanhanget kan även olika former av trafikregleringar vara aktuella. Såväl vägverket som trafiksäkerhetsverket följer kontinuerligt olycksutvecklingen på vägarna och vidtar eller föreslår i anslutning härtill både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att söka förbättra trafiksäkerheten. Långsiktiga trafiksäkerhetsåtgärder av angivet slag kräver som regel avsevärd tid för planering, projektering och byggande. De kortsiktiga åtgärderna är däremot ständigt aktuella och blir utförda allteftersom behov uppstår. Med hänsyn till den uppmärksamhet som vägverket och trafiksäkerhetsverket ägnar dessa spörsmål anser jag att någon åtgärd från min sida för närvarande inte är nödvändig.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Trafikolyckor har ofta nära samband med vägarnas byggnad och utformning. Många vägar är direkt trafikfarliga och predestinerade för olyckor. En sådan väg i mitt län är Kilaforsvägen på en sträcka av ungefär 13 km mellan Hårga och Lenninge. Vägen är där ytterst trafikfarlig, och såväl åkare som andra trafikanter är mycket bekymrade. Under nyårshelgen hände en mycket svår omkörningsolycka, då flera skolelever från Sandviken skadades och tre andra personer dödades. Olyckan torde få tillskrivas den dåliga vägen. Olyckan har väckt stor förstämning i bygden, och kraven på snabba åtgärder har förstärkts. Sedan jag ställde frågan har ytterligare en olycka inträffat nämligen i fredags kväll, en olycka som kunde ha blivit av stort format. Med anledning av de upprepade olyckorna har åkaren Brolin i Hanebo, som bor vid den här vägen, uttalat följande i tidningen Ljusnan: ”Med erfarenhet från de flesta vägar i Sverige kan jag säga att Kilaforsvägen är den sämsta i förhållande till trafikintensiteten. Dagligen ser man olyckstillbud i de kurvor och svackor som finns, och både jag och mina anställda chaufförer vet hur farlig denna sträcka är. Det måste nästan betecknas som skandal att det inte görs någonting.” Förra året inregistrerades ett stort antal olyckor på den här vägen, och ortsbefolkningen räknar med flera olyckor i veckan. Vägen är bara sex meter bred, den är krokig och sluttande, backig och delvis utan vägrenar. På vintern är kanterna hala. Sikten är dålig och omkörningar omöjliga att genomföra utan risk för livet. Vägen är hårt trafikerad. Där går trafik från Bollnäsområdet, från Voxnadalen och Ljusnans dalgång söderut. Man räknar med 2 500 fordon per dygn i årsmedeltal. Men den mest intressanta siffran gäller naturligtivs toppbelastningen, som givetvis är större. Det förekommer mycket tung trafik på denna stäcka, bl.a. virkestransporter, och många skolbarn åker den dagligen flera gånger. Vägen är planerad för ombyggnad, och den är projekterad. Arbetsplan finns. Men på vägverket räknar man inte med några åtgärder förrän 1974 på grund av bristande resurser. Vi har emellertid, enligt vad jag hörde i TV nyligen, kommit i den rätt lyckliga situationen att vägverket hittills, tack vare den milda vintern, inbesparat 50 miljoner kronor. Här borde finnas pengar till denna väg.

Herr talman! Vägförvaltningarna har av vägverket ålagts att fortlöpande följa olycksutvecklingen i respektive län genom att bl.a. föra särskilda trafikolyckskartor. Visar sig en vägsträcka särskilt olycksbelastad, göres regelmässigt en särskild undersökning för att finna lämpliga åtgärder att minska olycksrisken. Då kartorna förs löpande finns det alltså möjligheter att genom jämförelser av antalet olyckshändelser på en viss vägsträcka under olika år, få en indikation på om det skett en väsentlig förändring i olycksbilden för den aktuella vägsträckan. Den olycka som, enligt vad jag utgår ifrån, föranlett fru Jonängs fråga är, om jag är rätt underrättad, den som inträffade vid 13-tiden på nyårsaftonen då två bussar frontalkolliderade. Olyckan inträffade, som det sades här, på väg 272 Kilafors-Bollnäs på delen Hårga-Lenninge som för ombyggnad är upptagen i flerårsplanen för byggande av länsvägar i Gävleborgs län till en kostnad av 5 miljoner kronor. Arbetsplan för vägprojektet finns också fastställd. Denna svåra olycka inträffade i dagsljus. Av polisrapporten från olyckan att döma synes den mindre bussen, som hade 15 passagerare, ha företagit en omkörning av en personbil i en kurva med otillräcklig sikt och därvid fått möte med den andra bussen. Den aktuella vägsträckan synes dock som helhet inte ha en markant högre olycksfrekvens än andra vägar av liknande art.

Herr talman! I den statistik som statsrådet Norling tog upp är inte alla olyckor inräknade. Där finns inte de mindre olyckorna, vid vilka kanske inte personer kommit till skada, men där stora fordonsskador kan ha ägt rum. Ortsbefolkningen i bygden räknar med att flera sådana olyckor inträffar i veckan på denna sträcka, och det kostar samhället och de inblandade åtskilligt med pengar. Den svåra olycka som jag syftar på var den på nyårsaftonen. Det är riktigt att det rådde dålig sikt, men längs hela denna sträcka på 13 kilometer är det dålig sikt. Det uppstår ju alltid irritation när köerna på en väg växer. Ofta försöker någon bryta sig ut ur kön, och då inträffar olyckorna. Det är naturligtvis fel av bilisterna att göra sådana omkörningar. Men å andra sidan menar jag att samhället har ett ansvar att se till att en så pass hårt trafikerad väg inte är så dålig och nästan omöjlig att göra omkörningar på. Jag hade tänkt mig möjligheten av att få detta vägbygge utfört som beredskapsarbete. Det finns ju redan projekterat, och arbetsplanen är klar. De senaste siffrorna från länsarbetsnämnden visar att arbetslösheten i Bollnäsområdet under den senaste månaden har ökat från 299 till 400. I princip skulle det gå att lösa frågan den vägen. Dessutom har vägverket, som jag framhöll i mitt förra anförande, sparat in 50 miljoner kronor tack vare den snöfattiga vintern — det beloppet kanske också kan stiga, det vet man inte någonting om i dag. Men det betyder att det finns medel tillgängliga som skulle kunna användas. I de berörda kommunerna, Hanebo och Bollnäs, har denna väg diskuterats. Från Hanebo har man tidigare — liksom från något företag som berörs av vägen — till vägverket framställt önskemål om åtgärder. Efter den trafikolycka som nu senast har inträffat vill man ha frågan löst så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Stadling har frågat mig om jag är beredd att biträda de synpunkter som framförts av Statsanställdas förbund i fråga om ändrad distriktsindelning inom SJ avseende Ångeområdet. Avsikten är att efter slutförd beredning av SJ:s förslag till omorganisation redovisa ärendet för riksdagen. Innan dess är jag inte beredd att göra några uttalanden i organisationsfrågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den berör SJ:s organisationsplan för Ångeområdet. Jag har ställt frågan därför att vi både från de anställdas och kommunens sida är bekymrade över den utveckling som pågår — och som säkerligen kommer att gå ännu snabbare efter omläggningen, enligt de informationer som vi har fått om den planerade omorganisationen. Av den föreslagna planen, som berör trafik-, maskin-, ban-, elektro-, signaloch teleavdelningarna framgår att den kommer att medföra betydande personalreduceringar och förflyttningar från Ångeområdet. Enligt de anställdas uppgifter torde det röra sig om 30 å 40 procent. De lokala cheferna tror inte att den nya planen kommer att innebära några nämnvärda vinster för SJ. De framhåller i sitt yttrande bl.a. att Ånge från såväl trafiksynpunkt som teknisk synpunkt för närvarande är den största och geografiskt bäst lämpade huvudorten inom distriktet, där bl.a. fjärrstyrningscentralen för både tågdrift och eldrift är förlagd. Den nya distriktsorganisationen är enligt förslaget bunden till länsgränserna. Statsanställdas förbund har i sitt yttrande framhållit att gränserna i stället bör anpassas till trafikströmmarna och att hänsyn måste tas även till de näringsgeografiska förhållandena. Länsstyrelsen delar denna uppfattning och framhåller att den föreslagna distriktsindelningen synes få sådana negativa regionalpolitiska konsekvenser för Ånge att ett undantag från odelade länsgränser i detta speciella fall är starkt motiverat. Från kommunens sida anser vi att den nya organisationen otvivelaktigt kommer att innebära en nedtoning av verksamheten i Ånge, vilket kommer att få vittgående ekonomiska konsekvenser och en negativ inverkan även på underlaget för grundskola och gymnasium. Min förhoppning är därför, herr talman, att ledningen för SJ genom kommunikationsministerns medverkan omprövar den nu framlagda omorganisationsplanen så att befintliga anläggningar och verkstäder helt kan utnyttjas. De lokala organisationerna är ju uppbyggda så sent som 1964 med hänsyn till den nuvarande gränsdragningen, och det skulle väl från ekonomisk synpunkt vara felaktigt om dessa inte helt skulle komma till användning för avsett ändamål.

Herr talman! Herr Hamrin har frågat mig om jag har för avsikt att under våren 1971 lämna förslag till riksdagen om statligt stöd till linjesjöfart mellan Gotland och fastlandet. I propositionen med förslag till lag om linjesjöfart på Gotland framhölls att storleken av det statliga bidraget skall bedömas i anslutning till den i lagen förutsatta prövningen av taxesättningen. Därvid får bl.a. beaktas de möjligheter i taxehänseende som ett trafikföretags egen ekonomiska ställning kan inrymma. Det är inte möjligt att redan nu säga, om förslag i fråga om ett statligt stöd till ifrågavarande linjesjöfart — vilket förutsätter att ställning dessförinnan tagits till taxesättningen — kan föreläggas riksdagen redan under vårsessionen.

Herr talman! Jag skall litet utförligare än statsrådet Norling uppehålla mig vid vad som hände i höstas när lagen antogs. I propositionen sade departementschefen bl.a. att ”prissättningen inom de olika trafikgrenarna” — enligt 1963 års beslut — ”skall ge uttryck för de reella kostnaderna. — — — Därmed följer inte, att trafikpolitiken kan eller får begränsas till insatser som enbart kan försvaras utifrån företagsekonomiska lönsamhetskriterier.

Det ekonomiska bidraget från staten skulle slå igenom i reducerade och vettigt utformade taxor. Från regeringens sida har man också förklarat sig beredd att nu göra vissa ekonomiska insatser för att reducera fraktkostnaderna i den reguljära sjötrafiken till och från Gotland.

Resultatet av lagstiftningen har hittills faktiskt enbart blivit att vi har fått ett monopol då det gäller trafiken på Gotland. Att enbart en sådan åtgärd skulle innebära sänkta taxor har jag litet svårt att förstå. Jag hoppas att statsrådet avser att komma tillbaka när de pågående förhandlingarna om avtal resulterar i en överenskommelse som innebär statliga insatser, men jag påminner om att taxorna skall vara klara före den 1 april 1971.

Herr talman! Herr Hamrin säger att man är djupt oroad på Gotland. Jag anser att det är en obefogad oro. Jag tycker att gotlänningarna mot bakgrund av det beslut riksdagen fattade i höstas om lag om linjesjöfart på Gotland har all anledning att se framtiden an med tillförsikt när det gäller trafikfrågorna. Däremot har det inte vare sig i höstas eller i något annat sammanhang, såvitt jag vet, direkt sagts ut att en proposition skulle föreläggas vårriksdagen 1971.

Det kan knappast vara riksdagens mening att den, utan att vi har möjligheter att presentera utförliga kalkyler om nuvarande trafikföretags ekonomiska möjligheter i dessa avseenden, skulle vara beredd att fatta bindande beslut om statliga bidrag till Gotlandstrafiken. Jag utgår ifrån att riksdagen sin vana trogen vill ha klara och rediga siffror som underlag för ett beslut om statligt ekonomiskt engagemang. Det är riktigt att turplaner och taxor skall fastställas per den 1 april. Koncessionens startdatum är emellertid den 1 februari. Jag kan försäkra herr Hamrin att vi nu är i full färd med att utföra det arbete som jag nyss har beskrivit. Som jag sade i mitt svar skall vi naturligtvis också när tiden är inne — men först när vi har alla de uppgifter som riksdagen har rätt att kräva av oss — komma tillbaka och resonera om den framtida ekonomiska situationen för staten, för Gotlandsbolaget och för Gotlandstrafiken i dess helhet.
Herr talman! För dessa kompletterande upplysningar ber jag att få framföra ett tack till statsrådet Norling. De tyder på att kommunikationsministern är beredd att, sedan avtalsförhandlingarna har klarats av, lägga fram ett förslag om en ekonomisk insats från staten, om en sådan insats skulle visa sig behövlig. Men det är självklart att man funderar över varför statsrådet inte framhåller detta i en enkel skrivning, en rad i statsverkspropositionen. Jag upprepar att lagstiftningen faktiskt blev en monopollagstiftning för att möjliggöra en sänkning av frakterna på Gotland och att enbart monopolställningen inte kan innebära att man får en sådan sänkning. Här måste väl ändå göras en insats av kommunikationsministern. Den insatsen motser jag nu med tacksamhet, så som jag tolkar statsrådets senaste svar.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat handelsministern om denne avser vidta åtgärder som underlättar för hemmamarknadsindustrin, speciellt TEKO-industrin, att sälja sina produkter på den svenska marknaden. Enligt gällande ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den statliga näringspolitiken har som ett av sina huvudsyften att i vidaste mening stärka de svenska företagens konkurrenskraft för att därmed trygga den fulla sysselsättningen i landet och lämna ekonomiskt utrymme för en framåtsyftande reformpolitik. En redogörelse för regeringens intentioner inom det industripolitiska området har för övrigt för bara någon vecka sedan lämnats till riksdagen i årets statsverksproposition. Självfallet måste våra strävanden här inriktas på att främja såväl industrigrenar av exportkaraktär som importkonkurrerande branscher. Att i praktiken göra en skarp distinktion mellan exportkonkurrerande och importkonkurrerande industrier är emellertid ofta svårt. Som exempel kan nämnas att TEKO-industrierna under det nyss avslutade året sammanlagt exporterade varor för över 1 miljard kronor. Vad speciellt gäller regeringens politik på TEKO-området har denna utformats med den uttryckliga ambitionen att stimulera de berörda branscherna till en omställning som gör det möjligt för företagen att framgångsrikt hävda sig såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaderna. Även denna fråga har utförligt behandlats i årets statsverksproposition, där ställning tas till de förslag som i höstas lades fram i den statliga TEKO-utredningens slutbetänkande. Jag får hänvisa till vad jag där anfört. Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att det tidsbegränsade TEKO-program som godkändes av riksdagen förra året tillsammans med de förslag som nu framlagts innebär att under en fyraårsperiod mellan 35 och 40 miljoner kronor ställs till förfogande över statsbudgeten för stimulans till företagen i TEKO-branscherna.

Herr talman! Låt mig tacka industriministern för lämnat svar på min fråga till handelsministern. Svaret låter vackert och det kan verka som om de redovisade åtgärderna skulle vara ändamålsenliga, men i praktiken är förhållandena ändock något annorlunda. Här behövs inte någon rekapitulation av TEKO-industrins ödesväg sedan mitten av 1960-talet. TEKO-produktionen är nu nere på en nivå som inte täcker vår inhemska konsumtion av dessa produkter och krympningen fortsätter. Särskilt för Boråsregionen är läget allvarligt. Det är inte bara de mindre företagen som läggs ned, utan de största företagen inom branschen varslar tillika om stora friställningar av anställda i de yttersta av dessa dagar. Vi befinner oss sålunda i ett läge av akut karaktär när det gäller TEKO-branschen. Det beslut som riksdagen fattade förra året är bra. Det hade dock varit bättre om centerns tilläggsförslag härvidlag hade kunnat hörsammas. I svaret sägs att den statliga näringspolitiken har som ett av sina huvudsyften att i vidaste mening stärka företagens konkurrenskraft. Men handelsministern ger i statsverkspropositionen följande förklaring till hemmamarknadsindustrins och speciellt TEKO-industrins svårigheter att klara den utländska konkurrensen: ”Liberaliseringen har inneburit att hinder i form av kvantitativa restriktioner och tullar undanröjts i stor omfattning. I stället möter vi på våra viktigaste avnämarmarknader en hårdare konkurrens än tidigare.” Det förekommer sålunda inte bara en mördande konkurrens utifrån, utan att åtgärder vidtages; därutöver uppstår ytterligare svårigheter för vår exportindustri och speciellt för TEKO-industrin att klara konkurrensen på utlandsmarknaden. Herr Strängs uppmaning att vi i nuvarande situation bör köpa svenska varor är fullt berättigad. Men då måste det också vidtagas sådana åtgärder att den svenska industrin har möjligheter att konkurrera när det gäller den dumpingimport som förekommer. Vi befinner oss, som jag sagt, i en akut situation, och åtgärderna måste vidtagas nu, även om riksdagen tidigare har fattat beslut på området som också är viktiga på lång sikt.

Herr talman! Jag vill upprepa min hänvisning i svaret att det i industridepartementets huvudtitel, som lämnades till riksdagen för fjorton dagar sedan, finns en mycket utförlig redovisning dels av TEKO-utredningens betänkande, dels av den omfattande remissbehandlingen, dels ock av den ställning regeringen har intagit. I ett ungefär 15 sidor långt departementschefsyttrande anges klart vår syn på hur TEKO-industrins problem skall lösas. Det är väl inte mycket mening i att här starta en TEKO-debatt, som vi vet att vi i alla fall kommer att få fram i mars. Men låt mig därför nu bara ta upp två av de punkter som herr Persson i Heden var inne på. Herr Persson beklagar frånvaron av importrestriktioner på TEKO-området. Jag vill då erinra om — vilket jag ofta haft tillfälle att göra — att den alldeles övervägande delen av vår TEKO-import inte kommer från de lågprisländer som ofta nämns i debatten, utan från EFTA och EEC-länderna. Ungefär tre fjärdedelar av den totala TEKO-importen kommer därifrån. Särskilt EFTA-ländernas andel av importen har stigit mycket markant, nämligen från 34 procent 1960 till 58 procent 1969. Och jag tror inte att herr Persson i Heden vill ompröva vårt EFTA-engagemang ens med hänsyn till TEKO-industrins aktuella problem. Detta betyder att också de rent legala möjligheterna till importbegränsningar är mycket små. Den andra punkten gäller den statliga upphandlingen.

I de fall där sysselsättningsoch beredskapsskäl gör detta påkallat finns det möjligheter att ta hänsyn till den svenska leverantören.

Herr talman! Nej, vi skall inte ta upp någon TEKO-debatt i dag; det medger inte tiden. Men med hänsyn till industriministerns senaste inlägg vill jag säga att den svenska tillverkningen minskat i sådan utsträckning att man i dag inte kan köpa vissa TEKO-produkter av svensk tillverkning. Konkurrensen utifrån har varit så hård att det inte har lönat sig att tillverka varorna här i Sverige. Därför har de företag som tidigare producerat sådana varor lagts ned. Den friställning av 350 arbetare under innevarande år som ett företag i Borås har aviserat är också en följd av importen från andra länder, oavsett om den kommer från EFTA-länderna eller från andra håll i världen. Vår beredskap vad gäller sådana produkter är sålunda i högsta grad i farozonen. Vi måste därför undersöka hur stor den svenska produktionen är, om vi är under den tillåtna produktionen sett ur beredskapssynpunkt. Sannolikt visar det sig att läget nu är väsentligt sämre än det var under andra världskriget. Och då menar jag att det är nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder och se till att våra svenska företag får möjligheter att konkurrera på lika villkor med utländska företag. I annat fall kommer vår TEKO-industri att läggas ned i sin helhet.

Herr talman! Herr Persson i Heden kan inte gärna som sammanfatt ning av sina förslag säga att han vill att den svenska industrin skall ha möjlighet att på lika grunder konkurrera med importländernas industrier, ty det är just den konkurrensen som i dagens läge är de svenska företagen övermäktig. Här måste det alltså råda en viss begreppsförvirring. Vad herr Persson önskar är att vi av beredskapsskäl och väl också ibland sysselsättningsskäl skall skydda den svenska industrin från denna konkurrens. Jag är ledsen, herr talman, om jag nu upprepar mig, men även när det gäller försörjningsberedskapen ser jag mig tvungen att hänvisa herr Persson i Heden till vad som klart uttalats i statsverkspropositionen i denna fråga. Där har det annonserats att försörjningsberedskapsmålet står kvar. På grund av den fortskridande internationaliseringen och den därigenom ökande importandelen närmar vi oss dock nu ett läge där det kan bli svårt att upprätthålla denna försörjningsberedskap. Av den anledningen har vi för fjorton dagar sedan aviserat att en utredning skall tillsättas för att se över detta problem när det gäller både TEKO-industrin och andra branscher. Också på den punkten är det alltså så att svaret på herr Perssons fråga finns i statsverkspropositionen.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig hur jag bedömer utländska kapitalintressenters strävanden att uppköpa stora delar av den svenska livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin företer inte någon enhetlig bild utan består av ett flertal delbranscher med sinsemellan helt olika produktionsinriktning. Strukturellt uppvisar delbranscherna betydande skillnader — vissa domineras av ett fåtal stora företag medan andra har ett starkt inslag av småföretagsamhet. Vissa grenar med förädling av det svenska jordbrukets produkter som huvuduppgift är dominerade av jordbrukskooperativa ägarintressen. En annan stor företagsgrupp ägs av konsumentkooperationen. Tillsammans torde jordbruksoch konsumentkooperationen kontrollera uppskattningsvis närmare hälften av den svenska livsmedelsindustrin. Inom livsmedelsindustrin har betydande strukturella förändringar skett under senare år. Ett drag i denna omvandling synes vara en framväxt av ett antal stora, internationellt konkurrenskraftiga svenska livsmedelsföretag. Denna tendens kan väntas få ökad styrka i fortsättningen. Inslaget av utländskt ägarinflytande har hittills varit relativt begränsat inom livsmedelsindustrin. Ett ökat utländskt intresse har emellertid på senare år riktats mot främst de delar som tillverkar mer förädlade varor som exempelvis djupfrysta och konserverade produkter. Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om ägarstrukturen och utvecklingstendenserna inom livsmedelsindustrin anser jag dock inte att det föreligger någon allvarlig risk för utländsk dominans inom detta område. Jag tror för övrigt inte att det i dag finns någon utpräglad strävan från utländska kapitalintressenters sida att köpa upp stora delar av den svenska livsmedelsindustrin, så som herr Måbrink vill låta påskina. Vi måste i detta sammanhang även komma ihåg att för ett land som Sverige med stor utrikeshandel och en industri som skall vara konkurrenskraftig på världsmarknaderna är ett visst utländskt inflytande inom företagandet både ofrånkomligt och värdefullt. Härigenom kan bl.a. nytt kapital och tekniskt kunnande tillföras det svenska näringslivet vilket medverkar till att trygga sysselsättningen på sikt. För närvarande torde omkring 70 000 svenskar vara anställda i företag som kontrolleras av utländska intressen. Som jämförelse kan nämnas att svenska företag utomlands sysselsätter omkring 200 000 personer. Fördelarna med utländsk företagsetablering måste emellertid vägas mot de risker detta kan tänkas medföra när det gäller kontrollen över vår ekonomiska och sociala utveckling. Regeringen ägnar därför stor uppmärksamhet åt vad som sker i detta avseende, inte bara inom livsmedelsindustrin utan inom näringslivet som helhet.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Jag har ställt denna fråga till industriministern med anledning av det amerikanska multinationella företaget General Foods planer på att köpa upp Gevaliaföretaget i Gävle och därmed lägga under sig ungefär 50 procent av den svenska kaffemarknaden. General Foods har redan etablerat sig i ett 25-tal länder. Enligt företagets svenske chef strävar man efter att inom några år bli en av de tio största livsmedelstillverkarna i vårt land. Vidare har man från företaget uttalat att det politiska klimatet i vårt land är bra, och därmed kan man också räkna med en god vinst, en vinst av vilken största delen förs ut från vårt land genom diverse manipulationer. Det är en berättigad oro som kommit till uttryck från de 400 anställda vid Gävleföretaget. Om försäljningen blir av kommer företagets vidare öden att avgöras någonstans i USA av ett fåtal kapitalister. I flera fall är också de verkliga ägarna okända, och det är dessa okända ägare som med ett enda penndrag kan sparka ut samtliga anställda. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare i motioner framhållit att fritt tillträde till svenskt näringsliv för utländskt storkapital innebär ett hot mot självständigheten, kan försvåra den fackliga kampen och medföra ödesdigra näringsoch arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Det är inte alltid så att ett utländskt jätteföretag köper ett svenskt företag för att fortsätta och kanske utöka driften. Det kan också vara så att man köper upp ett företag i vårt land för att begränsa detta företags verksamhetsområde. Motivet kan även vara att lägga ned företaget och därmed förhindra viss konkurrens. Vi har ett färskt exempel härpå, nämligen Oscaria i Örebro, som visserligen tillhör en annan bransch. Denna transaktion skedde också med industriministerns hjälp. Vad många frågar sig är: Om överenskommelse träffas mellan Gevaliaföretaget och General Foods om försäljning, har då regeringen några möjligheter att ingripa och förhindra försäljningen?

Herr talman! En konstruktiv diskussion om fördelar och nackdelar med utländskt deltagande i svenskt näringsliv måste utgå från en realistisk bild av vårt näringslivs nuvarande och framtida internationella engagemang. Det går en trafik över gränserna. Som jag nämnde består den trafiken i väsentligt högre grad av svenska etableringar utomlands än av utländska etableringar i Sverige. En annan sak som vi bör tänka på när vi diskuterar utländska företags etablering i Sverige är att svensk industri kommer att möta de multinationella företagen, oavsett om dessa företag till en viss del råkar vara lokaliserade i Sverige. Även om vi inför en mycket restriktiv diskriminatorisk lagstiftning med förbud mot utländska företags etablering i Sverige — jag förmodar att det är någonting sådant herr Måbrink efterlyser — betyder det ingalunda att vi härigenom avskärmar vår ekonomi från inflytande av de multinationella företagen. Vi möter nämligen dessa företag utanför våra gränser, och där får de svenska företagen kämpa med dem. Jag har därför ofta i diskussioner om denna fråga sagt, att vi inte löser dessa problem — annat än kanske mycket kortsiktigt — genom en ren förbudslagstiftning. Den enda möjligheten att i Sverige på sikt behålla kontrollen över det svenska näringslivet är att bevara dess konkurrenskraft, och det är något som i sin tur förutsätter att vi får till stånd den koncentration och samplanering i olika branscher som den internationella konkurrensen framtvingar. När det gäller den svenska livsmedelsindustrin, som är aktuell i detta fall, anser jag att vi bör kunna ha en relativt optimistisk syn på dess framtid ur just denna synpunkt. De utländska intressena inom denna industri är begränsade. Det är riktigt att de finns där — vi har Unilever och Nestlé, och nu är General Foods enligt uppgift intresserat av Gevalia. Det är emellertid en stor skillnad mellan General Foods intresse för Gevalia och Bata-engagemanget i Oscaria, varför jag tror att det är felaktigt att dra den analogi som herr Måbrink gjorde — dessutom räcker tiden inte till för att ta upp en ny diskussion om Bata-fallet. På herr Måbrinks konkreta fråga vill jag svara: Någon framställning från Gevaliaföretaget om regeringens tillstånd till affären har inte ingivits, och jag vet inte om det finns någon utlänningsklausul i företagets bolagsordning. Någon valutatillståndsansökan föreligger inte heller — av det mycket enkla skälet att i dagens läge något avtal inte har träffats mellan General Foods och Gevalia.

Herr talman! Det hade varit korrektare, om industriministern hade sagt att regeringen inte kan göra någonting för att hindra en försäljning av Gevaliaföretaget. I själva verket har ju regeringen underlättat för utländska företag att etablera sig i vårt land. Om jag inte har fel ändrades lagen om utländska företagsetableringar år 1968 för att den skulle bli bättre anpassad till de regler som gäller inom EEC. Dåvarande justitieminister Kling sade då följande: ”Av väsentlig betydelse är att en svensk lagstiftning på intet sätt försvårar en svensk anpassning till Romfördragets etableringsregler. Tvärtom innebär förslaget att en sådan anpassning underlättas.” Herr talman! Vad denna anpassning innebär för Sverige skall jag inte här gå in på — vi har i en motion utförligt redogjort för detta — men jag vill säga så mycket, att den betyder en ökad etablering av stora utländska monopolföretag i vårt land.

Herr talman! Den gällande lagstiftningen om utlännings rätt att förvärva svenska företag är icke anpassad till EEC-lagstiftningen. Den är — vilket egentligen borde vara mer anmärkningsvärt — heller icke anpassad till den typ av ekonomi som vi nu lever i. Jag syftar på 1916 års lag, som i detta avseende är i hög grad föråldrad, eftersom den återspeglar ett råvaruproducerande lands intresse att skydda sina naturtillgångar. Däremot innehåller lagstiftningen — och det är väl vad herr Måbrink syftar på — icke något skydd för andra företagstillgångar än sådana som finns nedlagda i fast egendom, skog, gruvor och övriga naturtillgångar. Jag håller därför gärna med herr Måbrink om att lagstiftningen är i alla avseenden föråldrad. Den tillämpas så, att när fast egendom ingår i ett företags förvärv krävs Kungl. Maj:ts godkännande för att utlänning skall få förvärva företaget. Därför har sådant tillstånd också lämnats av Kungl. Maj:t i flera av de fall som här har påtalats.

Därför tror jag att de fundamentala samhällsekonomiska intressena och löntagarintressena här i landet bör tillgodoses genom en generell lagstiftning och inte inom ramen för en diskriminatorisk, enbart mot utländska ägare riktad lagstiftning.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han med hänsyn till U 68:s pågående ställningstagande är beredd att snarast redovisa försöksverksamheten med vidgad behörighet för universitetsstudier. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. För att försöksverksamheten skall kunna utvärderas måste tillräcklig tid har förflutit. Såsom meddelades i svar den 1 och den 2 december 1970 på interpellationer av herr Nordstrandh respektive herr Wallmark räknar jag med att erfarenheterna skall kunna redovisas i samband med kommande ställningstaganden till kompetensutredningens betänkande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret, även om det var ett eko av det besked jag tidigare har erhållit av utbildningsministern. Svaret blev alltså då som nu att erfarenheterna av försöksverksamheten med vidgad behörighet för universitetsstudier får utvärderas senare och att man först därefter kan ta ställning till saken. Och hur länge detta dröjer, vet jag inte. Om tidpunkten för detta ställningstagande lämnas inte ens en ungefärlig uppgift. Nu vill jag till herr Moberg säga följande. Trots att erfarenheterna av försöksverksamheten alltså ännu inte redovisats och blivit offentligt granskade, begärs det ändå att de som nu yttrar sig om kompetensutredningens betänkande, som rekommenderar en utvidgning av försöksverksamheten, skall ta ställning till förslaget om denna utvidgning. Det innebär ju faktiskt att de får famla i mörkret. Och det är kanske det som herrar Carlsson och Moberg unnar remissförfattarna. Jag har själv i dagarna stått i den situationen, när jag skulle bilägga ett eget särskilt yttrande till 1968 års utbildningsutrednings remissbetänkande över kompetensutredningen. I mitt krav på omedelbar redovisning av de hittills vunna erfarenheterna — låt vara att dessa givetvis inte är så omfattande — stöds jag också av U 68 själv, som i sitt remissvar menar att försöksverksamheten med vidgad behörighet snarast — jag understryker att det står snarast — bör utvärderas. Det är denna begäran, denna nytillkomna faktor, som har föranlett mig så kort tid efter min interpellation att fråga på nytt. Jag anser, herr Moberg, att det inte är riktigt anständigt att inta den hållning som både herr utbildningsministern och herr Moberg har gjort. Lägg de resultat som finns på bordet, så att man har något underlag för de fortsatta ställningstagandena inom U 68 i denna fråga! Vi inom referensgrupperna — avsikten är ju att vi skall ha möjligheter att yttra oss — har behov av att få veta något om ifrågavarande försöksverksamhets utfall. Det kan väl inte få dröja ett, två eller kanske flera år innan departementet tar ställning till kompetensutredningens förslag. Hur länge skall ni vänta med det?

Herr talman! Det är riktigt, som herr Nordstrandh säger, att det i och för sig hade varit önskvärt att remissinstanserna inför ställningstagandet till kompetensutredningens förslag hade haft mer kunskaper om denna försöksverksamhet än vad man faktiskt haft. Men det är ju ett passerat stadium. Remissyttrandena har fått avges på basis av den information som fanns. Något känner vi ju till om verksamheten. Vi vet hur många som gett sig in på äventyret. Vi vet hur de fördelar sig efter ålder och förkunskaper, jag tror också efter yrkesinriktning. Däremot vet vi inte, hur dessa människor har lyckats i sina studier. Det är framför allt det som kanslersämbetet nu har att insamla uppgifter om och naturligtvis också om de problem som både dessa personer och universitetens institutioner ställts inför i denna nya situation. De erfarenheterna räknar jag med att departementet skall kunna tillgodgöra sig innan departementet för sin del tar ställning till kompetensutredningens betänkande. När det ställningstagandet kan äga rum, kan vi inte ge något exakt besked om. Vi har, som jag antydde, i dagarna fått in remissyttrandena. Det gäller här en stor problematik, men vi skall gripa oss an med den omedelbart. Kanske till hösten — i varje fall inte förr — kan departementets och regeringens ställningstaganden vara klara.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för de upplysningar som nu senast lämnades och som ger en smula hopp om att få ta del av resultaten av försöksverksamheten innan ytterligare ställningstaganden inom U 68 blir nödvändiga. Inom utredningen går nämligen, såsom statsrådet väl vet, behandlingen av denna fråga nu in i ett avgörande skede. Det är givetvis av värde för er inom departementet att via universitetskanslersämbetet kunna få ta del av dessa utvärderingar och erfarenheter. Det unnar jag er gärna, och jag anser att ni noga bör studera detta material. Det vore emellertid önskvärt — och jag förmodar att statsrådet menar att så skall bli fallet — att materialet blir offentliggjort på ett sådant sätt att även andra än de inom departementet berörda kan ta ställning till det.

Härigenom skulle den allmänna debatten ytterligare befruktas. Det är väl också U 68:s mening att en sådan diskussion bör föras, vilket framgår exempelvis genom utredningens egna debattskrifter.
Herr talman! Jag räknar med att regeringens ställningstaganden till kompetensutredningens förslag kommer att få sådan karaktär att de i sina huvudlinjer måste föreläggas riksdagen, och därmed följer att materialet blir föremål för debatt i kammaren. Härigenom kommer en av de stora jämlikhetsfrågorna inom den högre utbildningen att kunna debatteras i kammaren.

Herr talman! Den ständigt tilltagande oljeföroreningen utefter de svenska kusterna aktualiserar frågan om effektiva åtgärder för att åstadkomma en oljedestruktion utan onödigt dröjsmål. De nuvarande bestämmelserna ger inga klara anvisningar om vem som är betalningsskyldig för destruktionen i de fall då den som förorsakat skadan inte går att spåra. Det finns inte heller några bestämmelser som reglerar hur betalningen skall ske i de fall då betalningsansvaret kommer att föranleda ofta långvariga försäkringsprocesser. Den nuvarande situationen gör att kommunerna i de flesta fall anser sig skyldiga att stå som ekonomiska garanter för destruktionen liksom för att förskottera betalningen i de fall då försäkringsbolaget inte är berett att utan föregående process stå för kostnaden. Det förefaller helt orimligt att en privat destruktionsfirma skall lämna långvariga krediter oftast på obestämd tid av den anledningen, att det inte är möjligt att fastställa det slutgiltiga betalningsansvaret. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med detta förhållande. Man kan t.ex. tänka sig inrättandet av någon form av oljeskadefond, vars uppgift skulle vara att stå för den omedelbara kostnaden i samband med oljeskador, med möjlighet att i andra hand utkräva ersättning av den som förorsakat skadan. Oavsett vilken väg man väljer för den slutgiltiga regleringen av skadekostnaden, framstår det som ett klart önskemål att inte onödigtvis belasta destruktionsföretagen med kostnadskrävande krediter utan underlätta dessa företags verksamhet genom en statlig garanti i någon form. Med stöd av det anförda hemställer jag om kammarens tillåtelse att till herr jordbruksministern få ställa följande frågor: 1) Är statsrådet beredd att snarast vidtaga åtgärder för att genom skapande av oljeskadefond eller på annat sätt genom statens medverkan befria kommunerna från betalningsansvar vid oljeskador längs våra kuster, i fall där ansvarsfrågan ej kan fastställas? 2) Vill statsrådet medverka till att genom statens medverkan skapa möjligheter för företag, som arbetar med oljedestruktion, att erhålla förskotterad ersättning för sitt arbete i de fall där skaderegleringen genom försäkringsbolag blir fördröjd?

För kammarens information vill jag meddela att motioner har avlämnats t.o.m. den 26 januari till ett antal av 453 stycken. Under dagens förmiddagsplenum har avlämnats 69 motioner. Under eftermiddagen har till kansliet inlämnats 459 motioner. Sammanlagt före kvällsplenums början har således inlämnats 981 motioner. Under kvällsplenums lopp har ca 200 motioner avlämnats.

Herr talman! Pressen har nyligen fäst uppmärksamheten på två fall av tjänstetillsättning, som förefaller icke vara förenliga med den av statsmakterna deklarerade — och för övrigt numera allmänt omfattade — grundsatsen att könsdiskriminering icke får förekomma inom det svenska arbetslivet. Man tycker sig ha rätt att vänta att staten som arbetsgivare skall vara ett föredöme då det gäller att låta förtjänst och skicklighet ensamma vara utslagsgivande vid tjänstetillsättningar. Händelser som de nyss antydda kan emellertid ge intryck av att staten i detta avseende snarast släpar efter det enskilda näringslivet. Det är uppenbart att klara instruktioner erfordras för att göra klart för alla fnyndigheter att vid befordringar och tjänstetillsättningar hänsyn får tas endast till meriter och kunnande. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens medgivande att till civilministern få ställa följande fråga: Vill statsrådet ta initiativ till att sådana instruktioner utfärdas, att det blir helt klart för alla myndigheter att könsdiskriminering icke får förekomma, utan att endast meriter och kunnande skall vara vägledande vid tillsättning av statliga tjänster?

Meddelandet om vår kammarkamrat Gösta Sternes hastiga bortgång har fyllt oss alla med djup förstämning. Han bevistade i år sin sjunde riksdag. Efter att tidigare ha varit verksam inom konstitutionsutskottet var han vid sitt frånfälle ledamot av trafikutskottet, förvaltningsstyrelsen och lönedelegationen. Såsom kommunal förtroendeman och landstingsman har Gösta Sterne gjort mycket betydande insatser. Han var bland annat stadsfullmäktiges ordförande i sin hemstad sedan mer än 15 år och tillhörde i 19 år Jönköpings läns landsting. I Svenska kommunförbundets styrelse beklädde han posten som vice ordförande. Även för frikyrkliga och ideella intressen var han en trogen förkämpe. Gösta Sterne var en man som genom sin förmåga att vederhäftigt bedöma sakfrågor, medla och finna enande lösningar var högt skattad i alla kretsar. Vi lyser frid över hans minne.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har bett chefen för inrikesdepartementet upplysa om i vilken utsträckning ansökningar om tillämpning av 16 § i förordningen om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten begärts och om antalet fall då sådana ansökningar bifallits. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Investeringsavgiften omfattar som bekant sådana mindre angelägna byggnadsarbeten som sätts i gång under tiden den 7 maj 1970 — den 31 juli 1971. Från ikraftträdandet och fram till utgången av januari 1971 har regeringen avgjort 544 ansökningar om befrielse från investeringsavgiften för mindre och medelstora byggnadsprojekt till en sammanlagd byggnadskostnad av 356 miljoner kronor. Av dessa har 314 ansökningar bifallits avseende en sammanlagd byggnadskostnad av 155 miljoner kronor. Av antalet dispenser har flertalet, totalt rörande 71 miljoner kronor, lämnats i syfte att trygga sysselsättningen nu i vinter. För att trygga sysselsättningen inom byggnadsbranschen på längre sikt har regeringen dessutom under det senaste halvåret meddelat igångsättningstillstånd och i samband därmed dispens från investeringsavgift för en rad större byggnadsprojekt på sammanlagt 142 miljoner kronor. Dessa arbeten planeras in så att maximal sysselsättningseffekt kommer att uppnås under nästa vinter.

Herr talman! Jag tyckte att jag i frågeställarens anförande fann en ganska modererad uppfattning om situationen. Eftersom han själv är yrkesman på området förstår han, att vi med de klimatologiska variationerna under sommar och vinter aldrig helt kommer att kunna eliminera vinterarbetslösheten inom byggnadsfacket såvida vi vill undvika en abnorm Överansträngning på området under sommaren. Då uppstår emellertid frågan, om de sysselsättningssvårigheter, som byggnadsarbetarna har haft innevarande vinter, har varit exceptionellt stora. De kan synas ha stegrats på ett oroväckande sätt, om man som en jämförelse tar fjolåret, då sysselsättningen var osedvanligt god. Om vi däremot ser frågan i ett längre perspektiv, finner vi att situationen för dagen, även om den är besvärlig för dem som är arbetslösa, i och för sig inte är uppseendeväckande.

Det gäller dessutom hur man skall fördela kapitalmarknadens resurser. Vi är alla medvetna om att vi har haft en brist på kapital. Jag skall inte i ett kort frågesvar lägga ut texten om orsaken till det; jag tillåter mig bara att konstatera detta faktum. För regeringen framstår det emellertid som ett problem hur tillgängligt kapital skall fördelas på det rimligaste sättet, och därvidlag kommer investeringarna för företagen, för bostadsbyggandet och för de i budgeten reglerade offentliga byggnationerna i första hand. Vad vi har stoppat med investeringsavgiften är mera sekundärt betonade investeringar. Jag begriper väl att man kan fråga sig varför inte byggandet av bensinstationer, parkeringshus, bankhus, kontorshus och varuhus sätts i gång när byggnadsarbetare går arbetslösa. Så kan också ske, om kapitalmarknadssituationen ger möjligheter därtill, men om det föreligger en klar brist, har det gällt att kapitalmässigt fördela resurserna på bästa sätt. Det är från dessa utgångspunkter som regeringen har handlagt dispensgivningen.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat mig, om jag avser att under värriksdagen lägga fram förslag om avveckling av guldsmedsskatten. Jag kan för dagen inte ge annat besked än att herr Nordgren får avvakta den till vårriksdagen aviserade propositionen med förslag till ändringar i de s.k. punktskatterna.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

Jag räknar med, som är anmält, att föra fram de övriga frågorna i en proposition, och frågeställaren kommer att få tillfälle att ventilera sina synpunkter i samband med debatten om den.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat hur jag bedömer möjligheterna att med speciellt beaktande av situationen i Norrlandslänen vidta åtgärder i syfte att uppnå en säsongutjämning inom byggnadsindustrin, som kan möjliggöra en jämnare sysselsättning året runt. I direktiven för byggplaneringsutredningen ingick att bl.a. närmare pröva åtgärderna för att jämna ut sysselsättningen i byggnadsverksamheten över året. Utredningen har lagt fram konkreta förslag till åtgärder som syftar till en sådan utjämning. Förslagen bereds f.n. i inrikesdepartementet. Den pågående byggarbetskraftsutredningen, i vilken ingår representanter för parterna på byggarbetsmarknaden, väntas framlägga sitt betänkande innevarande år. Enligt vad jag erfarit kommer utredningen att från sina utgångspunkter ta upp säsongproblemen till behandling. Läget i olika regioner kommer givetvis att beaktas vid det pågående arbetet.

Herr talman! Jag vill tacka inrikesministern för svaret på min enkla fråga. För byggnadsarbetare över huvud taget uppstår det år efter år svårigheter när det gäller sysselsättningen och framför allt under den kallare årstiden. Detta gäller särskilt Norrlandslänen. Min fråga i dag gäller en viss grupp inom byggnadsarbetarkåren, nämligen byggnadsmålarna. Frågan är inspirerad av den uppvaktning som målarnas fem fackliga avdelningar i Västernorrland gjorde för en tid sedan inför länsarbetsnämnden, där man framförde önskemål om en bättre säsongutjämning inom yrket. Den statliga sektorn har, säges det, varit lyhörd för de framställningar som målarna tidigare gjort om att reparationsarbeten skulle förläggas till vintersäsongen i stället för till sommarmånaderna då marknaden i allmänhet är rätt överhettad. Men det gäller endast staten i detta fall. Inom den kommunala sektorn — HSB, Riksbyggen och andra byggnadsföretag — är man inte lika välvilligt inställd. Vid den nämnda uppvaktningen kunde länsarbetsnämnden inte ge några som helst utfästelser i fråga om den privata marknaden men lovade söka påverka kommunerna att i görligaste mån förlägga arbeten till vintermånaderna. Men svårigheterna återkommer varje år, och det är underligt att kommunerna ställer sig så kallsinniga som förhållandet är i ett fall som detta. Inrikesministern hänvisar till två utredningar, varav den ena skall framlägga sitt betänkande innevarande år. Jag skulle vilja sluta mitt anförande med att ställa ytterligare en fråga till inrikesministern: Kunde man inte från statsmakternas sida även om man hänvisar till dessa två utredningar vidta vissa stimulerande åtgärder för att söka få i gång dessa reparationsarbeten med sysselsättning åt byggnadsmålarna under den kallare årstiden?

Herr talman! Som framgick redan av den tidigare debatten här mellan finansministern och herr Werner i Tyresö, har vi under denna vinter kunnat iakttaga en ökning av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i jämförelse med fjolåret. Det förhåller sig emellertid på det sättet att utvecklingen i landet är ojämn. När det gäller skogslänen har vi faktiskt denna vinter haft bättre sysselsättningsförhållanden än under det verkliga Jag kan nämna att vi nu har 5 000 arbetslösa byggnadsarbetare i skogslänen mot 5 600 i januari i fjol. Det är således en förbättring. Man kan emellertid göra den iakttagelsen att det finns vissa grupper där arbetslösheten är något högre. Detta gäller exempelvis för Västernorrland, där 177 målare är anmälda som arbetslösa i år mot 145 i fjol. Det är således en ökning med ett 30-tal. I och för sig tycker jag inte att den utvecklingen är så oroande. Jag har dessutom fått det beskedet att man har vidtagit en del åtgärder för att försöka stimulera till ökad sysselsättning för denna grupp — bl.a. har man i en tidningsannons vädjat till fastighetsägare att de skulle utnyttja den rådande situationen och låta utföra reparationsarbeten. Man har också låtit utföra vissa arbeten vid skolor för att på det sättet lokalt öka sysselsättningsmöjligheterna för den arbetskraft som herr Lorentzon åsyftar. Dessa åtgärder visar väl att arbetsmarknadsmyndigheterna har reagerat även inför en tämligen liten förändring i sysselsättningsläget.
Herr talman! Förändringarna i sysselsättningsmöjligheterna är inte oväsentliga för byggnadsmålarna i Västernorrland, när upptill 65 procent är arbetslösa, som fallet är exempelvis i Kramforsområdet. Det är mycket bra att man annonserar i tidningarna för att påverka de privata fastighetsägarna att sätta i gång reparationsarbeten, men om dessa inte låter sig påverkas måste andra åtgärder vidtas. Inrikesministern hade här inget uppslag till stimulerande åtgärder — det är möjligt att saken ligger hos utredningarna och att han inte ville nämna någonting här. Men läget är faktiskt allvarligt för denna speciella yrkesgrupp; den har mycket svårt just nu.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag är uppmärksam på att ungdomar i stor utsträckning rekryteras för utbildning till yrken inom vilka omfattande arbetslöshet råder, såväl säsongmässig som varaktig, och om jag ämnar vidta någon åtgärd i syfte att uppnå en bättre kontakt mellan vederbörande skolmyndighet och arbetsförmedlingarna i syfte att i görligaste mån undvika dessa olägenheter. Så som frågan är formulerad förmodar jag att herr Lorentzon i första hand avser sådan yrkesutbildning som sker vid kurscentra inom arbetsmarknadsutbildningen och vid yrkesskolorna. länsarbetsdirektören. I de enskilda kursnämnderna sitter representanter för arbetsmarknadens parter. Vid den årliga ramplaneringen i länen äger samråd rum med de lokala arbetsmarknadsparterna. I fråga om rekryteringen till yrkesskolorna vill jag hänvisa till att yrkesvalslärarna vid våra grundskolor samtidigt är tjänstemän vid arbetsförmedlingen. De står därigenom i kontinuerlig kontakt med bedömningarna på arbetsmarknaden. Yrkesutbildningsberedningen har i ett i höstas framlagt betänkande om yrkesutbildning och arbetsliv föreslagit förändringar i nuvarande system för kontakter mellan skola och arbetsliv. Detta betänkande som hör till utbildningsdepartementets handläggning är för närvarande under remissbehandling. Den fråga som herr Lorentzon berör är alltså föremål för uppmärksamhet, och överväganden och bedömningar äger kontinuerligt rum mellan skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen i fråga om utbildningens anpassning till arbetslivet. Jag vill emellertid i sammanhanget framhålla att utbildningen vid en skolenhet inte alltid är avsedd att täcka endast det lokala behovet av utbildad arbetskraft. Lokalt och regionalt kan därför uppkomma sysselsättningsproblem för nyutbildade liksom självfallet sådana svårigheter kan uppkomma vid förändringar i det allmänna konjunkturläget. Totalt sett har ungdomsarbetslösheten i landet under senare år varit mycket låg.

Herr talman! Jag tackar återigen inrikesministern för svaret. Denna fråga hör egentligen samman med föregående frågeställning, och det gäller också i det här fallet byggnadsmålarna i Västernorrland. Arbetslösheten bland byggnadsmålarna är rätt omfattande; enligt siffror jag har tillgängliga uppgår den till 8,1 procent för hela landet. Men i Västernorrlands län ligger arbetslösheten på 25 procent och i Kramforsområdet, som jag tidigare nämnde, är den 65 procent. Det är ganska allvarliga siffror inom en yrkeskår. Yrkesutbildningen av byggnadsmålare kommer här in i bilden. Målarna anser själva att ett alldeles för stort antal elever tas in vid yrkesskolorna för utbildning till byggnadsmålare. Vid exempelvis Härnösands, Sundsvalls och Örnsköldsviks yrkesskolor utbildas nu ca 55 elever till detta yrke. Målarna menar nämligen att det med tanke på den strukturomvandling som yrket genomgår och har genomgått under de senaste åren — framför allt på byggnadssidan, ty numera kommer ju färdigmålade enheter från fabrikerna — inte föreligger någon anledning att utbilda byggnadsmäålare i den utsträckning som nu sker. De anser det också vara fel att ungdomar i så stor omfattning rekryteras och utbildas till ett yrke där det inte finns arbete året runt. Egentligen är det ju byggmästarna och företagarna .som gärna vill se en omfattande nyrekrytering till byggnadsbranschen. De vill helst ha unga arbetare; numera är det faktiskt på det sättet inom byggnadsbranschen att de som kommer upp i 40—45 år börjar bli för gamla, enligt byggmästarnas och företagarnas uppfattning. Vi inom vpk har till denna riksdag väckt en motion, i vilken vi hävdar att arbetsförmedlingarna inte skall ha till uppgift att förmedla folk till låglöneyrken. I konsekvens härmed menar vi att arbetsförmedlingarna inte heller skall inspirera ungdomarna till utbildning inom yrken där man inte kan garantera arbete året runt. Nu hänvisar statsrådet bl.a. till en utredning och säger mot slutet av sitt svar: ”Jag vill emellertid i sammanhanget framhålla att utbildningen vid en skolenhet inte alltid är avsedd att täcka endast det lokala behovet av utbildad arbetskraft.” Det är alltså meningen att de målare som nu utbildas i Norrland skall skickas söderut.

Herr talman! Herr Lorentzon försöker tyda varje svar på ett sådant sätt att han kan få anledning till kritik. I det här sammanhanget har jag inte yttrat mig om vare sig norr eller söder. Jag tycker att det är en princip som herr Lorentzon skulle kunna acceptera att vi inte kan ha yrkesutbildning anordnad på alla platser och att man således får beakta situationen över en vidare räjong än själva skolorten. Jag vill gärna säga herr Lorentzon — och jag har också redogjort för det i mitt svar — att vi är mycket angelägna om att arbetsmarknadens parter skall vara med och få lov att göra sin bedömning i sammanhanget. Jag är helt övertygad om att man även i det län som herr Lorentzon representerar tar hänsyn till de uppfattningar som där kan komma fram. Om man granskar situationen och hittar siffror som innebär en variation på några tiotal, får man emellertid akta sig för att bli så engagerad av detta att man ifrågasätter hela den utbildning som är på gång för en yrkeskår. Jag är väl medveten om att det förekommer strukturella förändringar som är värda att beakta. Mycket av måleriarbetet sker i dag i fabriker, och elementen kommer färdiga till byggarbetsplatsen. Men mot detta står att under de senaste åren har bedrivits en mycket omfattande reparationsverksamhet, som har betytt att det har varit svårare att uppbringa målare under den gångna sommaren och hösten än vad det har varit på mycket länge. Man har helt enkelt haft fullt upp av arbetepå reparationssidan. På grund av de förändringar som vidtagits i hyreslagsstiftningen har vi också anledning att räkna med en kvarvarande stor sysselsättning just när det gäller den typen av arbete. Därför tycker jag att herr Lorentzon har anlagt ett alltför kort perspektiv på denna fråga. När han sedan kommer in på de äldres problem, vill jag gärna säga att vi har starkt intresse av att finna lösningar som kan förbättra den äldre arbetskraftens ställning. Men det får inte bli så att vi ser på den saken alltför ängsligt, som jag tycker att herr Lorentzon har gjort.
Herr talman! Statsrådet anser att jag har engagerat mig för mycket i byggnadsmålarnas problem. Ja, om man lever tillsammans med människor som har dessa svårigheter, blir man naturligtvis engagerad och får ett annat perspektiv på det hela än om man bor i Stockholm. Så enkelt är det. Beträffande den äldre arbetskraften vill jag säga att omkring 75 procent av de arbetslösa i Kramforsområdet är över 50 år. Det är också ett stort problem, och det löser vi naturligtvis inte här i dag. Men nödvändigheten av att få till stånd bättre sysselsättningsmöjligheter och annat för byggindustrins folk, framför allt i Norrland och Västernorrland, är något som har varit synnerligen aktuellt i flera år.
Herr talman! Men jag tror, herr Lorentzon, att frågan om de äldres trygghet skall lösas på annat sätt än genom att vi slår sönder utbildningsmöjligheterna för ungdomen.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat mig om jag anser en ifrågasatt anställningsvägran från svenska företags sida gentemot finska metallarbetare efter ett strejkutbrott i Finland vara förenlig med bestämmelserna om en fri nordisk arbetsmarknad och om jag är beredd att i någon form hävda iakttagandet av denna princip. I överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad föreskrivs att det inte skall krävas arbetstillstånd för medborgare i de fördragsslutande staterna. Arbetssökande från våra nordiska grannländer, som kommer till den offentliga arbetsförmedlingen här, får samma service som svenska medborgare. Det innebär att en finsk metallarbetare kan få anvisning om lediga platser på den svenska arbetsmarknaden, även om han befinner sig i strejk i hemlandet. I överenskommelsen behandlas över huvud taget inte frågan om arbetsgivares skyldighet att anställa arbetssökande. En anställningsvägran kommer därför inte i strid med bestämmelserna om en fri nordisk arbetsmarknad.

Herr talman! Jag får tacka för det svar som inrikesministern här har givit. Frågan är ju om vid ett strejkutbrott i Finland en anställningsvägran från de svenska företagens sida gentemot finländska arbetare kan vara förenlig med den fria nordiska arbetsmarknaden. Den fria nordiska arbetsmarknaden har i många sammanhang varit utsatt för kritik. De svenska företagens värvningar av arbetskraft i Finland har i en del fall tagit sig osmakliga uttryck och proportioner. Arbetsköparnas hårda värvningar kan betecknas som rovdrift av den finländska arbetskraften och har bara haft ett mål, nämligen att de skulle få arbetskraft till sina företag. Om dessa arbetare kunnat beredas tillfredsställande bostäder och sociala förhållanden i Sverige har bekymrat dem mindre. Dessutom har den finländska arbetskraften, när den kommit till Sverige, fått de sämsta arbetena och de sämsta lönerna. För de svenska företagen har den finländska arbetskraften utgjort en god arbetskraftsreserv. I dag ställer de svenska arbetsköparna upp bakom de finländska och planerar en vild lockout av de finska metallarbetarna. Det har för övrigt varit meningen att denna skulle hållas hemlig. När arbetsköparna finner det lämpligt värvar de hänsynslöst arbetskraft. I andra fall vägrar man finska arbetare anställning. Tanken bakom den fria nordiska arbetsmarknaden kan inte ha varit denna. Den fria nordiska arbetsmarknaden har hittills fungerat endast på arbetsköparnas villkor. Den planerade lockouten har redan börjat verka; en hel del finländare har blivit avvisade vid arbetsförmedlingen i Haparanda. En vild lockout av detta slag strider, anser jag, mot innehållet i en fri nordisk arbetsmarknad. Men tyvärr har inrikesministern och jag inte samma uppfattning i detta fall. Svaret säger ingenting. Svaret på frågan om statsrådet är beredd att hävda den princip det här gäller är lika negativt. Frågeställningen står kvar: Skall Svenska arbetsgivareföreningen och Svenska verkstadsföreningen sätta den fria nordiska arbetsmarknaden ur spel, eller skall regering och riksdag vidtaga sådana åtgärder att innehållet inte blir en nordisk arbetsmarknad på arbetsköparnas villkor? Herr talman! Min fråga är alltså: Skall den fria nordiska arbetsmarknadens innehåll dikteras av arbetsköparna?

Herr talman! Jag vet knappast vad jag i och för sig skall svara på en sådan här fråga, ty det är ju ett faktum att varken herr Hagberg eller jag kan påverka konventionen. Den är som den är och har alltså den begränsning som jag talat om — den innebär en rätt för medborgare i ett nordiskt land att bege sig till ett annat nordiskt land och där fritt söka arbete. Man kan alltså inte uppställa kravet att vederbörande skall söka arbetstillstånd, utan medborgarna har rätt att bara söka arbete. Längre sträcker sig inte konventionen. Herr Hagberg må tycka vad som helst, men när han i detta sammanhang tar upp frågan om betydelsen av överenskommelsen om en fri nordisk arbetsmarknad, så har det ju inte mycket med hans önskemål att skaffa. Det önskemålet får herr Hagberg försöka tillgodose på annat sätt.

Herr talman! Jag konstaterar att de finska arbetare som konsulterat mig tydligen har haft rätt då de sagt att det är en arbetsköparnas fria nordiska marknad. Det vill man slå fast. Man tycker det är osmakligt att det är så, och man blir naturligtvis besviken över svaret att regeringen inte kan gå in och, som man anser, hävda den riktiga principen om en fri nordisk arbetsmarknad.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat mig om jag uppmärksammat uppgifter om missförhållanden och smittorisker för vid laboratoriearbete anställd personal i statlig tjänst och om detta ger anledning till någon åtgärd från min sida. Det arbete som utförs vid vissa laboratorier kan medföra smittorisker för personalen som man självfallet på allt sätt måste försöka att förebygga. Smittskyddet är av särskild betydelse vid bakteriologiska laboratorier. Vad särskilt gäller statens bakteriologiska laboratorium har säkerhetsföreskrifter utfärdats och varje nyanställd får utkvittera och intyga att vederbörande tagit del av dessa föreskrifter. Dessutom sker fortlöpande instruktion i det dagliga arbetet. Skyddskommittén vid laboratoriet har tillsatt en särskild skyddsgrupp som gör regelbundna inspektioner. All personal skärmbildas också två å tre gånger årligen. Sedan det i början av 1970 konstaterats att några anställda vid SBL smittats av tuberkulos beslöt styrelsen för laboratoriet att lägga ned tuberkulosarbetet temporärt fr.o.m. den 1 april 1970. Då lokalförhållandena kunde vara en bidragande orsak till dessa sjukdomsfall anhöll styrelsen i skrivelse till byggnadsstyrelsen den 13 mars 1970, att nya lokaler skulle uppföras för tuberkulosdiagnostiken. Denna framställning handlades skyndsamt av byggnadsstyrelsen. På Kungl. Maj:ts förslag anvisade därefter 1970 års riksdag medel på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 för att påbörja uppförandet och utrustningen av en nybyggnad för tuberkulosdiagnostik. I 1971 års statsverksproposition har därefter förslag lagts fram om de ytterligare medel som erfordras för ändamålet. Byggnadsarbetena påbörjas i dagarna och beräknas vara avslutade i september 1971. Det är givetvis beklagligt att smittofall inträffat. Det är emellertid min förhoppning att nu vidtagna åtgärder i möjligaste mån skall eliminera smittoriskerna i arbetet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Anledningen till min enkla fråga är att anställda vid statens bakteriologiska laboratorium har blivit smittade av tbe i sitt arbete. Tyvärr kan man konstatera att det nu aktualiserade fallet inte är någon engångsföreteelse. Det händer allt oftare att anställda smittas eller skadas i sitt arbete som en fäljd av den personalpolitik som bedrivs från arbetsgivarhåll. Detta gäller även när stat och kommun är arbetsgivare. Det krassa produktionstänkandet med arbete efter löpandebandprincipen har trängt in även på vårdområdet. Man tycks alldeles glömma att man här arbetar med levande människor, inte med maskiner. Samtidigt som den administrativa apparaten byggs ut rationaliseras det hårt bland den produktiva personalen. Underbemanningen innebär att de anställda ofta tvingas utföra och ta ansvar för arbetsuppgifter som de inte har fått tillräcklig utbildning för. Vad som upprör oss i detta fall är den nonchalans som visas från ansvarigt håll. Trots att bristerna har påtalats vid otaliga tillfällen och trots att under en fyraårsperiod — som är en ganska lång tid — nio anställda vid laboratoriet drabbats av tbe har ingenting gjorts för att rätta till de påtalade bristerna. I stället försökte arbetsgivaren i det längsta tysta ned olyckorna. Personalkonsulenten, som också var tillförordnad personalchef och alltså den närmast ansvarige för de anställdas arbetsförhållanden, försvarade sig med att allt forskningsarbete måste vara riskfyllt och att de anställda fick extra betalt för riskerna. Vi tycker att detta visar en cynism som man inte trodde var möjlig. Det borde vara självklart att staten som arbetsgivare vid olyckshändelser av här påtalat slag omedelbart vidtog åtgärder för att rätta till missförhållandena.

Herr talman! Jag vill säga till fru Nordlander att de fall som inträffat vid statens bakteriologiska laboratorium har anmälts till riksförsäkringsverket som yrkesskador, och i sex fall är det klarlagt att det rör sig om yrkesskada. Därigenom är vederbörande tillförsäkrade de förmåner som gäller för statligt anställda vid yrkesskada.

Som jag framhållit i mitt svar kommer emellertid säkerhetsanordningarna nu att förstärkas ytterligare, bl.a. genom de nya lokalerna. Låt mig tillägga att en skyddskommitté med sex ledamöter, varav tre utses av personalorganisationerna, kontinuerligt följer skyddsarbetet och tar upp viktigare skyddsfrågor till diskussion. En särskild skyddsgrupp följer upp inträffade yrkesskador, olycksfall och tillbud samt förrättar inspektion. Vidare finns drygt 20 skyddsombud som vart och ett svarar för ett skyddsområde. För närvarande pågår för övrigt en översyn av skyddsföreskrifterna för att ytterligare förbättra säkerheten i arbetet. Herr talman! Fru Nordlander vidgade på sitt sätt denna diskussion genom att tala om riskerna över huvud taget i arbetslivet. Jag vill då säga att dessa frågor i allra högsta grad har uppmärksammats av regeringen. För närvarande arbetar en stor kommitté, arbetsmiljöutredningen, för att på arbetarskyddsområdet åstadkomma en ny, förbättrad lagstiftning, som säkerligen kommer att innehålla skärpta föreskrifter i många olika avseenden.

Herr talman! Jag tackar för detta. Även om hälsan inte kan betalas med pengar, har det stor betydelse för de drabbade att man löser den ekonomiska frågan. Till det sista vill jag säga att stat och kommun som mönsterarbetsgivare är ett begrepp som för länge sedan mönstrats ut av de anställda. Också LO har nyligen i en stor utredning konstaterat detta. Man efterlyser i utredningen en mer positiv arbetsgivarinställning i frågor rörande arbetsmiljö och företagsdemokrati. Man konstaterar att kommuner och landsting när det gäller arbetsmiljön är definitivt akterseglade. Att detta förhållande också gäller staten som arbetsgivare bekräftas ju av det fall som vi nu talar om, ett förhållande som med det snaraste borde rättas till. Vpk har till årets riksdag i detta syfte väckt flera motioner som vi väntar skall få en välvillig behandling. Det kan inte vara en riktig ordning att de, som tagit till sin uppgift att hålla oss andra så friska som möjligt, ställs utanför när de själva drabbas av ohälsa i sin tjänst. Många olyckor som den här exemplifierade skulle kunna undvikas om arbetsledningen lyssnade till de anställda när de påtalar brister på arbetsplatsen och om arbetsgivarens inställning till skyddsverksamheten vore mera positiv. Större befogenheter och beslutanderätt bör ges skyddskommittéerna. Allt som inbegrips i arbetsmiljö hör till arbetarskyddet. Men utöver en effektiv skyddsorganisation behövs expertmedverkan av en modern, väl utbyggd företagshälsovård under landstingens huvudmannaskap.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig om jag avser att föreslå en sådan ändring av Kungl. Maj:ts kungörelse om statliga bostadstillägg till barnfamiljer att det kan förhindras att personer, som med hänsyn till aktuell inkomst uppenbarligen inte borde vara berättigade till familjebostadsbidrag, erhåller sådana. Metoden för inkomstprövningen diskuterades ingående i samband med införandet av bostadstilläggen för barnfamiljer. Det konstaterades därvid att en anknytning till den beskattningsbara inkomsten var den från administrativ synpunkt bästa lösningen för att systemet skulle bli så enkelt som möjligt. Denna metod för inkomstprövningen medför att bostadstillägget beräknas på grundval av senast tillgängliga taxering, som avser inkomstförhållandena två år före bidragsåret. För att familjer vars inkomster minskat väsentligt inte skall behöva vänta på en bidragshöjning, infördes en undantagsbestämmelse som gör det möjligt att i sådana fall på särskild begäran beräkna bostadstillägget med hänsyn till den aktuella inkomsten. En motsvarande bestämmelse i de fall inkomsten väsentligt ökat skulle innebära att man fick tillämpa en generell dubblering av inkomstprövningen, och en sådan regel infördes därför av administrativa skäl inte Familjepolitiska kommittén har i maj förra året fått i uppdrag att mot bakgrund av de hittillsvarande erfarenheterna av bidragsgivningen göra en översyn av bestämmelserna om bostadstillägg för barnfamiljer. Det blir i det sammanhanget anledning att pröva den av herr Pettersson aktualiserade frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag fattar svaret så, att familjeministern ändå är angelägen att förhindra missbruk på detta område. De flesta är väl överens om att de inkomstprövade familjebostadstilläggen är en utomordentligt fin socialpolitisk reform, som sätter in hjälpen precis där den bäst behövs. Alltsedan reformen introducerades 1969 har den gjort stor nytta för att minska låginkomsttagarnas bostadskostnader. Inte minst av den anledningen är det viktigt att eliminera de kryphål som existerar i lagstiftningen. Bestämmelserna om vad som är att betrakta som bostadstilläggsgrundande inkomst ger sådana möjligheter som kan inbjuda till missbruk. Nu är det ju meningen att familjepolitiska kommittén skall titta på denna sak, och låt mig då ge några tips om vad kommittén bör slå ned på. För det första bör det inte vara möjligt, så som nu är fallet, för extremt högavlönade att enbart därför att de tagit ett s.k. sabbatsår komma i åtnjutande av inkomstprövade familjebostadstillägg i efterhand. Det är antagligen inte obekant för familjeministern att vi har haft sådana mycket uppmärksammade fall på senare tid och att allmänhetens reaktion har varit entydig och skarp på den punkten. Jag tror att speciellt de familjer som ligger precis ovanför den aktuella inkomstgränsen har anledning att reagera. Reglerna måste därför utformas på sådant sätt att de kommunala myndigheter som administrerar denna reform har möjlighet att ingripa. För det andra är det viktigt att mer generellt undersöka hur man skall kunna få fram mer aktuella inkomstuppgifter till grund för bedömningen huruvida bostadstillägg skall utgå eller inte. Som det nu är skiljer det två år mellan inkomstuppgiftsåret och utbetalningsåret, och det förhållandet kan i längden inte vara tillfredsställande när det gäller ett inkomstprövat stöd.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig vilka åtgärder som kan vidtagas för att åvägabringa ett miljövänligare utförande av elkraftledningar. Vid prövningen av tillstånd för elkraftledningar baserar tillståndsmyndigheten sina ställningstaganden bl.a. på synpunkter från de lokala eller centrala organ som har att bevaka miljövårdsintressena. I åtskilliga fall påverkar dessa synpunkter ledningarnas sträckning och tekniska utförande. Det är emellertid svårt att ställa upp generella regler för hur ledningar skall utföras för att minska intrånget i naturen. Detta får bedömas i de enskilda fallen under hänsynstagande till även andra berörda intressen. Möjligheterna att helt tillgodose miljövårdssynpunkterna är mera begränsade när det gäller de stora kraftledningar som ingår i stamlinjenätet och som måste uppfylla höga krav i fråga om säkerhet. Enligt min uppfattning innebär den prövning som sker hos tillståndsmyndigheten garantier för att miljövårdsintressena blir beaktade i den totala avvägning som det här är fråga om.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Beklagligtvis röjer dock svaret en viss liknöjdhet för det problem som jag tagit upp till behandling med min fråga. Jag ångrar faktiskt i detta ögonblick att jag inte lät denna miljövårdsfråga bli föremål för en interpellation i stället. Då kunde vi ha haft en mera ingående debatt om statens ansvar i miljövårdsfrågor. Det stigande välståndet får vi till en del betala i form av förstörelse av vår natur, inte bara när det gäller luft, vatten och jord utan såsom här också när det gäller skönhetsvärden. Det är naturligtvis alltid en fråga om avvägning. Hur mycket skall man betala och vad är mest angeläget? Här har vi ett aktuellt område, statsrådet Wickman, som är orört hittills av tekniska anordningar av denna typ, nämligen slättlandet i nordvästra Skåne. Man avser att där dra fram en mycket skrymmande elkraftledning till Danmark. Man går givetvis i kabel under Sundet, men på den danska sidan begagnar man åter en sådan här luftledning. Jag kan försäkra att opinionen i nordvästra Skåne mot detta projekt är väldigt stark, men den danska står ingalunda den svenska efter i fråga om styrka. Människorna är upprörda över att man här så lättvindigt förorsakar vantrevnad i naturen och vill att informationen till allmänheten skall skötas skickligare och bättre. Framför allt bör den ges tidigare än som nu har varit fallet. För mig är frågan i detta avseende väsentlig om statsrådet tänker sig att staten kan kosta på pengar när det gäller naturvård av denna typ och om man inte över huvud taget bör överväga att lämna information tidigare och mera ingående till allmänheten i de områden som blir ”drabbade” av en sådan här åtgärd.

Herr talman! Jag vet inte vilket svar herr Clarkson hade räknat med att få på en fråga av den typ som han ställde. Det gäller väl om denna fråga som om andra frågor, att de i och för sig berör så pass viktiga problem att de alltid var och en för sig skulle må bättre av en interpellationsdebatt än av en frågestund. En sak som är viktig att komma ihåg — det var faktiskt också kontentan av mitt svar — är att det här gäller en avvägning. Vi kommer aldrig ifrån det. Regeringsformens 90 § gör det inte möjligt för mig att gå närmare in på det fall som jag vet att herr Clarkson åsyftar. Låt mig ändå om det säga, att inte ens koncessionsansökan i det fallet ännu är ingiven. Eftersom det här gäller en ledning på över 100 ,kilovolt kommer koncessionsfrågan inför Kungl. Maj:t. Jag räknar med att bli rätt väl informerad från alla berörda intressen om synpunkterna på denna ledning. Det pågår för övrigt i detta speciella fall en mycket livlig debatt i pressen, så att även om kraftföretagen här inte har gjort vad som behövs för att informera allmänheten — något som jag har svårt att bedöma — är allmänheten de facto i dagsläget, innan koncessionsansökan är ingiven, mycket väl underrättad om vad det gäller. Då är problemet vilken politik man skall bedriva. Att säga att detta är en avvägningsfråga är ett generellt och kanske väl kortfattat svar. Som jag ser saken finns det två vägar att gå. Den ena är att man, som redan sker, har en sådan beslutsprocess att miljövårdsoch naturskyddssynpunkterna verkligen kommer in på ett tidigt stadium. Den andra vägen — vilken herr Clarkson inte alls gick in på — är den som från miljövårdsoch naturskyddssynpunk naturligtvis är den ideala, nämligen att man lägger denna ledningskabel i marken. Det är i dagsläget en totalt tillämpad — det vill jag bestämt hävda — prohibitivt dyr lösning av problemet. Dessutom medför den vissa säkerhetsrisker. Vad vi i detta läge framför allt bör inrikta oss på — något som faktiskt också pågår — är ett tekniskt utvecklingsarbete för att få ned kostnaderna för kabeldragning. Syftet är i första hand att lösa kylproblemen, som är svåra, men också — och det är en annan teknisk utvecklingslinje som Vattenfall är hårt engagerad i — att öka överföringsspänningarna på ledningarna för att därigenom göra det möjligt att nedbringa antalet kraftledningar. Man arbetar nu med försök att få upp överföringsspänningen till 750 — 1 100 kilovolt. Detta skulle naturligtvis medföra en kraftig minskning av miljöintrånget. Men, herr talman, låt mig bara avslutningsvis nämna att kostnaderna genomsnittligt blir åtta gånger större för att gräva ned en kabel med så här höga spänningar än för att dra ledningarna genom luften, såsom man nu gör. Om jag samtidigt säger att eldistributionsinvesteringarna i Sverige ligger i storleksordningen 700 miljoner kronor, så kan vi inte bortse från att det här måste bli en avvägning också gentemot andra naturvårdsinvesteringar.
Herr talman! Jag blir strax litet mer uppmuntrad av den vidareutveckling som statsrådet Wickman nu gjorde i sitt svar. Detta var i hans första anförande alltför generellt för att man skulle kunna vara nöjd med det. Jag nämnde med avsikt inte alternativet att gräva ned ifrågavarande elkraftledning därför att jag visste att det skulle innebära mycket stora kostnader. Det är klart att man måste göra en avvägning, och när statsrådet Wickman säger att man arbetar på att få fram tekniska lösningar som skall kunna underlätta sådana avvägningar i framtiden, så är det bra. Jag skulle till sist i alla fall vilja ha ett besked av statsrådet om man över huvud taget följer någon samordnad plan för sådana här tekniska projekt. Det skulle kunna tänkas — och detta är i varje fall delvis orsaken till opinionsstormen — att denna ledning är onödig redan nu och framför allt på sikt.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag anser att den statliga företagsamheten bör lägga hinder i vägen för av enskilda företag planerad utbyggnad, så som skett gentemot Sylvan AB:s förberedda utvidgning av sin tillverkning till Saxylles lediga lokaler i Borås. Mitt svar på den generellt ställda frågan är nej. Gällande regler hindrar att jag går in på det enskilda fall som nämns i frågan. Allmänt vill jag emellertid framhålla, att de statliga företagen för att kunna fylla sin funktion att vara ett instrument i näringspolitiken måste bedriva en expansiv verksamhet i fri konkurrens med privatägda företag. För ett av de statliga företagen gäller dessutom målsättningen att skapa nya arbetstillfällen genom etablering av nya eller utbyggnad av befintliga företag. Särskild uppmärksamhet skall därvid ägnas åt industrietablering i regioner med sysselsättningssvårigheter. Den konkurrens på marknaden som de statsägda företagen kan innebära är inte annorlunda än den privatägda företag utövar gentemot varandra. Jag kan därför inte se att just statlig företagsamhet på ett produktområde skall vara ett speciellt hinder för privatägda företags etablering och utbyggnad på samma område.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag är tacksam för att statsrådet säger kategoriskt nej. Men när man tittar litet närmare på det exempel som jag har nämnt i min fråga, så håller inte detta nej längre. Statsrådet säger också i svaret: ”Särskild uppmärksamhet skall därvid ägnas åt industrietablering i regioner med sysselsättningssvårigheter.” Det är just ett sådant område som jag har åsyftat. Enligt mitt sätt att se är det en egendomlig politik som samhället bedriver när det gäller den industriella verksamheten. Vi får bevittna hur man från statsmakternas sida lägger hinder i vägen för den enskilda företagsamheten t.ex. genom beslutet att starta en fabrik med exakt samma plan som vederbörande företag uppgjort och inför statsmakterna helt öppet redovisat. Fortfarande frågar man sig vad innebörden av det statliga programmet för industriverksamheten är. Det ena hugskottet efter det andra framförs, uppenbarligen framsprunget genom tillfälligheternas spel. För det enskilda näringslivets fortsatta planering är det nog nödvändigt att statsmakterna gör sina planer mera bekanta, om den effektivitet som vi varit vana vid skall kunna upprätthållas även i fortsättningen. Jag har, herr statsråd, under de senaste dagarna hört industriledare säga att de inte längre vågar yppa sina planer eller sätta dem i verket med anledning av att de nu inte vet på vilka områden statsmakterna kommer att starta företagsverksamhet. Vad som kommer att inträffa i det av mig åberopade fallet är att den tilltänkta fabriken i Borås icke kommer till stånd, och jag vågar påstå att detta ur nationalekonomisk synpunkt är en mycket stor förlust. Först och främst finns det ju på platsen i fråga en textil tradition och tillgång till yrkeskunnigt folk, som inte hade behövt omskolning. Samhället får nu ta på sig uppgiften att omskola textilarbetarna i Borås till ett annat yrke medan man i Nyland får omskola folk till textilarbetare. Det är ett förhållande som vi har anledning att något närmare granska. Det intressanta är att företaget i fråga icke utvidgar sin tillverkning i Sverige men har byggt upp en försäljningsorganisation, som kommer att försörjas genom lönvävnad i utlandet. Detta kommer ytterligare att försämra våra tidigare knappa valutatillgångar, och orsaken härtill är alltså åtgärder som staten själv har vidtagit.

Herr talman! Jag vet inte hur vi i detta sammanhang skall tolka grundlagens förbud mot att ta upp ett enskilt fall, men jag ser mig nödsakad att nu, eftersom herr Magnusson i Borås åberopar ett visst företag, lämna en del informationer. Vi skall först och främst ha klart för oss — vilket är viktigt — att anledningen till den etablering Svetab beslutat av en mattfabrik i Nyland utanför Kramfors var ett åtagande från Svetab att lösa de sysselsättningsproblem, som hade uppstått efter Cellulosabolagets nedläggning av sågverket i Marieberg. För att lösa denna uppgift har Svetab haft till prövning flera olika projekt. Mattprojektet aktualiserades i april, inte — vilket är en insinuation som framförts av herr Magnusson och för övrigt även i pressen — på grundval av någon information om AB Sylvans planer, vilka var fullständigt okända för oss ända fram till dess att uppgifterna härom kom fram för några veckor sedan. Initiativet kom i själva verket från en privat samarbetspartner när det gäller sysselsättningsfrågornas lösning i regionen i fråga. Att just detta projekt framstod som en rimlig lösning på problemen i Nyland, Marieberg och Kramfors berodde på att det här finns en mycket expansiv marknad. Lönsamhetskalkylerna för projektet är så pass positiva att den omedelbara reaktionen inför dem — med den marknadsbedöm ning som gjorts — blir att det om vår privata industri fungerar något så när som den skall måste finnas expansionsplaner i andra, privata företag. Så är också fallet. Vi vet att det inom andra företag finns ganska betydande expansionsplaner som rätt snart kommer att sättas i verket. Jag kommer härmed till den andra punkt som jag vill ta upp i detta sammanhang. På vilken grund påstår herr Magnusson att det är just den statliga etableringen — vilken om allt går som vi hoppas kommer att täcka en mindre del av den svenska marknaden — som förhindrar Sylvans etablering i Borås? Det kunde precis lika väl vara de två andra stora väletablerade företag i branschen om vilka vi också vet att de kommer att expandera. Som vi bedömer saken, finns det utrymme för tre stora producenter — fabriken i Nyland och de två andra. Vi kommer inte att slå ihjäl de andra två, och jag hoppas att de inte kommer att slå ihjäl oss. Hur det går får naturligtvis utvecklingen utvisa. Vad beträffar valutaeffekten så blir den väl densamma, om det är ett statligt företag som producerar de tuftade mattorna eller om det är ett privat företag som gör det, herr Magnusson.

Herr talman! Industriministern säger att det här företagets planer inte var kända förrän först för några veckor sedan. Det förvånar mig litet grand, ty då skulle de uppgifter vara felaktiga som lämnats både i pressen och av företaget självt, enligt vilka den första kontakten med statssekreteraren i departementet togs redan i maj månad 1970. När Svetab redan så långt tillbaka som industriministern säger hade beslutat starta en sådan här fabrik, borde det ha varit på sin plats att den uppgiften hade lämnats, så att det här privatföretaget inte hade lagt ned alla de kostnader som var förenade med en utbyggnad. Lönsamheten känner jag inte till, men jag har fått uppgift om att mattfabrikerna i Europa för närvarande utnyttjar sin kapacitet mycket dåligt. Den siffra som nämnts är så låg som 35 procent. Orsaken till att Sylvans ansåg sig kunna starta mattillverkning var ju att företaget var inarbetat och hade en marknad. Industriministern frågade varför det här företaget inte kunde starta mattillverkningen i konkurrens med ett statligt företag lika gärna som i konkurrens med ett annat privatföretag. Företaget bedömde skillnaden vara den att när man skall tävla med ett statligt företag så är det icke konkurrens på lika villkor. Det är någonting som vi har fått erfara i olika sammanhang.

Herr talman! Låt mig klargöra tidsförloppet. Det var inte i april som Svetab fattade beslut om att gå in i projektet i Nyland, utan det formella beslutet fattades först i höstas. Det var i april man tog upp projektet för undersökning. Denna undersökning visste Sylvans ingenting om, och det tycker jag var riktigt.

Det är ju just sådant som det har påståtts att det finns risker för. För övrigt nämndes också Norrlandslokalisering som en möjlighet, vilken emellertid avvisades av företaget. Det kan vara värdefullt att påpeka detta, eftersom uppgifter i motsatt riktning har förekommit i pressen. I det här fallet har alltså Svetab på sin styrelses ansvar gått in i Nylandprojektet i syfte att få till stånd en bestämd sysselsättningseffekt. Styrelsen skall göra det på eget ansvar. Så länge den håller sig inom ramen för sina befogenheter och inom den finansiella ramen skall den inte underställa de enskilda projekten departementets granskning. Varför tror herr Magnusson att det just är det statliga företaget som stjälpt lokaliseringen till Borås och inte lika väl de andra företag som är stora och starka på marknaden och som vi räknar med kommer att expandera? Varför är det inte deras planer som varit den avgörande faktorn för företaget att avstå från produktion i Borås? Jo, säger herr Magnusson och upprepar en fullständigt obevisad anklagelse: Man kan inte konkurrera med ett i detta fall Svetab-företag utan att utsättas för en konkurrens som icke sker på lika villkor. Det är en lika oförsynt som obevisad anklagelse mot detta företag som mot andra statliga företag.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag anser att det är förenligt med objektivitetens krav och behovet av opartiskhet att höga statliga ämbetsmän också är styrelseordförande i statliga bolag. Jag anser det självklart att det måste föreligga ett nära samband mellan de statliga bolagen och staten som ägare, vilket även framhölls i propositionen 1969:121 om det blivande förvaltningsbolaget. Jag citerar: ”Den nära kontakt som självfallet måste föreligga mellan departementet och den statliga företagsgruppen finner jag det lämpligast att åstadkomma genom att departementet på tjänstemannanivå blir företrätt i förvaltningsbolagets styrelse.” Riksdagen hade inte någon invändning på denna punkt. Motsvarande kontakt bör i princip kunna åstadkommas mellan andra statsägda bolag och de myndigheter som har att företräda statens ägarintresse. Detta får anses bekräftat då det så sent som i fjol i förarbetena till de nya bisysslebestämmelserna i statstjänstemannalagen uttalades att bisysslas tillåtlighet påverkades av att allmänna intressen kan tala för att tjänsteman åtar sig syssla.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Industriministern har förstått att denna fråga är en följdfråga till den som herr Magnusson ställde. Jag hoppas under dessa minuter hinna förklara situationen, eftersom industriministern inte tillräckligt förstår bakgrunden till den. En allt större del av näringslivet och av industriidkarna måste samarbeta med statliga myndigheter och underordna sig statliga beslut. Det blir nödvändigt för industrin att samtala med representanter för statsmakterna när det gäller nyinvesteringar, när det gäller lokalisering, när det gäller återgång av investeringsmedel och när det gäller miljöfrågor. Det är tusentals människor inom näringslivet som nöter trapporna i statsförvaltningen — med eller utan hatten i handen. Ofta måste dessa företag mycket noggrant ange hela företagets verksamhet, delge idéer, nytänkanden, problemens förutsättningar osv. Departementet tar alltså emot hela den beskrivning som företagen lämnar i förtroende. Nu har staten också börjat etablera sig med småföretagsamhet. Samma personer som lyssnar och ger förslag har samtidigt att direkt aktivt arbeta med statsföretag som redan konkurrerar med dessa näringsgrenar eller — när det gäller nyinvesteringar — kan komma att konkurrera. Hur frestande nära är det inte att man använder uppslag och idéer till aktivitet för staten som direkt kan hämma de många enskilda. Jag måste säga att det är ganska mänskligt om så skulle kunna ske. Jag säger inte ”stjäla” men ordet används inom näringslivskretsar, och det är otillfredsställande att staten skall kunna misstänkas för sådant. Styrningen mellan industridepartementet och AB Statsföretag gör att det är olämpligt att låta en statlig tjänsteman vara styrelseledamot i ett statligt bolag. Statsrådet säger i sitt svar: ”Riksdagen hade inte någon invändning på denna punkt.” Jag tror inte att riksdagen när beslutet fattades förstod vad det skulle kunna innebära.

Herr talman! Jag ser gärna herr Lothigius” fråga som en följdfråga till herr Magnussons i Borås fråga. Därför tycker jag att det är tråkigt att herr Lothigius helt missade poängen i min redovisning av vad som har hänt i ”fallet Sylvan-Svetab”. Den var nämligen att Statsföretags ordförande för det första icke meddelade Svetab någonting om Sylvans planer och för det andra ända tills Svetabs styrelsebeslut hade fattats var helt okunnig om projektet i Kramfors-Nyland. Eftersom det inte kan undvikas att sådana här frågor i sista hand blir frågor om hur enskilda tjänstemän uppträder vill jag gärna anknyta till diskussioner som vi har haft om en möjlig konfliktsituation för den händelse staten blandar samman sina funktioner när det gäller dels dess myndighetsintresse och myndighetsinformation, dels dess intresse som företagare. Hittills har man i debatten alltid från herr Lothigius” partis sida varit angelägen om — och det tycker jag att herr Lothigius skall fortsätta att vara — att hålla tjänstemännens integritet utanför debatten och inte ifrågasätta den. Detta är nämligen i sista hand en fråga om statliga tjänstemäns integritet. Men precis samma konfliktsituation kan förekomma och förekommer på den privata sektorn. Om två konkurrerande företag har samma bankförbindelse kommer i och för sig det ena företagets planer att via denna bankförbindelse kunna vidarebefordras till det andra företaget. Man kan bygga in vissa organisatoriska konstruktioner som minskar dessa kontaktmöjligheter. Det har vi gjort — jag skall inte gå in på detta nu, ty det tillåter inte tiden, men jag har berört den frågan i tidigare riksdagsdebatter. Vad herr Lothigius i grund och botten måste mena med sitt inlägg — om det skall ha någon operativ mening — är att staten över huvud taget inte skall uppträda som företagare på områden där konkurrens föreligger med privata företag. Staten skall vara hänvisad till — och det är i och för sig en viktig uppgift som vi redan är engagerade i — områden där privata initiativ och privat konkurrens saknas. Men det är inte möjligt att med statligt företagande driva en aktiv lokaliseringspolitik, om vi inte då är beredda att råka in i situationer där vi de facto konkurrerar med privata företag. Herr Lothigius säger att den verksamheten bör staten inte ägna sig åt — herr Lothigius förstår säkert att det är en åsikt som jag inte kan dela.

Herr talman! En tjänsteman må vara hur oförvitlig som helst — han ställs dock i sådana här fall inför alldeles särskilda prövningar. Tjänstemännen måste ges sådana arbetsförhållanden att de inte utsätts ens för misstanken att kunna lämna sådan information.

Jag skulle mycket ,väl kunna tänka mig att andra tjänstemän som representerar andra departement kan sköta sådana uppgifter, men här är kontakten för nära. Vi måste ta bort grunden för denna misstanke inom svenskt näringsliv, om förtroendet skall kunna upprätthållas.